Herr talman! Vi skall ta den debatten, Jörn Svensson, men det är bara det att detta inte är rätta tillfället, för vi behandlar just nu ett betänkande av skatteutskottet som tar upp de till riksdagen väckta motioner som gäller de här detaljerna — visserligen småsaker, men de berör väldigt många enskilda människor. Jag tillåter mig att både motionera och föra en debatt om detta. Men jag vill inte på något sätt nonchalera de problem som Jörn Svensson tar upp. De är jämförelsevis i prioritet betydligt större och allvarligare, men det är ju inte det som debatten i dag gäller. Då får Jörn Svensson kritisera handläggningen av det sätt på vilket man arbetar i kammaren. Nu finns det ett betänkande som behandlar de här frågorna, och då tycker jag att det är väsentligt att diskutera dem. Det är väl Jörn Svensson som väljer fel debatt i alla fall, inte jag? den det ej vill röstar nej. den det ej vill röstar nej.

Herr talman! Jag ber till att börja med att få yrka bifall till reservationerna 1 och 2 vid detta betänkande. Reservationerna är undertecknade av Erik Wärnberg och övriga s-ledamöter i skatteutskottet. För båda reservationerna, och för motionerna som vi yrkar bifall till, gäller att de skall ses i anslutning till vår partimotion om den ekonomiska politiken i stort. Motivet för vårt förslag att höja förmögenhetsskatten är bl.a. att statsinkomsterna genom ett sådant beslut skulle öka med ca 250 milj.kr. — och det bör ju inte föraktas i dessa tider. Men skälet är också — och kanske framför allt — att vi anser det rimligt att också kapitalägarna får vara med och ta konsekvenserna av den ekonomiska situation som vi befinner oss i just nu, och som innebär att stora grupper får finna sig i minskade realinkomster. Vi ser det alltså i hög grad som en rättvisefråga. Inte minst löntagargrupperna har rätt att begära att bördorna fördelas på ett rättvist sätt och att även kapitalägarna får ta sin del av bördorna. I reservation 2 tar vi upp de under förra året ändrade reglerna för beräkning av kapitalbeskattningen och föreslår en återgång till vad som gällde före beslutet den 17 december 1977. Kammaren hade i anslutning till det beslutet en mycket ingående debatt, och det finns väl ingen anledning från någondera sidan att ta upp alla de argument som redovisades i den debatten. Det beslut som då fattades innebar i korthet att de som har förmögenheter i jordbruk, i maskiner, i varulager, i rörelse över huvud taget skall betala - kapitalskatt på enbart 30 25 av värdet. Tidigare var det 60 ö. Vi reserverade oss givetvis redan då mot detta beslut, som ju innebar att en redan gynnad grupp i detta avseende fick ytterligare lättnad. Anäåära grupper som har förmögenheterna placerade i pengar på bank, i bostadsfastigheter eller i värdepapper får beräkna sin inkomst på hela värdet, alltså 100 "5, och det är i och för sig ingenting som vi har anledning att beklaga. Men från principiella utgångspunkter är det, menar vi, felaktigt att ha olika nivåer på kapitalskatterna beroende på i vilka objekt förmögenheterna är placerade. Skillnaderna får i varje fall inte bli hur stora som helst. Bakom reservation 2 finns samma motiv som beträffande reservation 1, nämligen att det i läge där stora grupper får finna sig i reallönesänkningar måste vara fel att ge vissa andra grupper skattelättnader. Från våra utgångspunkter finns det alltså goda skäl att i nuvarande läge göra den engångshöjnng av förmögenhetsskatten som föreslås i reservation I. Det finns också skäl att slopa de nya värderingsregler för kapitalbeskattningen som genomdrevs i december förra året och alltså återgå till vad som gällde före december 1977.

Herr talman! Jag kan instämma med den föregående talaren i att det här handlar om en rättvisefråga. Jag vill också betona vad som är känt från de utredningar som har gjorts, nämligen att kapitalskatternas andel av de totala skatteinkomsterna har minskat starkt under de senaste årtiondena. Om vi tittar exempelvis på förmögenhetsskattens andel av de samlade skatteintäkterna så finner vi att den har sjunkit från 1,9 23 år 1950 till 0,4 25 år 1977. Arvs och gåvoskattens andel har under samma period minskat från 0,8 till 0,2 "4. Det förtjänar understrykas att den relativa minskningen av de belopp som förmögenhetsbeskattningen ger har att göra med beskattningen av stora förmögenheter, eftersom som bekant bara förmögenheter över 200 000 kr. f.n. är skattepliktiga. Både nedgången i kapitalskatternas relativa andel av de totala skatteinkomsterna och den faktiska utveckling som har varit under de senaste åren med en stark ökning av stora förmögenheter och av spekulations och värdestegringsvinster motiverar enligt vår mening att man skärper såväl den årliga förmögenhetsbeskattningen som beskattningen av arv och gåvor. Vi harju nu ett och ett halvt års erfarenhet av att den borgerliga majoriteten i riksdagen inte tvekar att föreslå höjningar av mervärdeskatten och av olika punktskatter på konsumtionen, men någon som helst skärpning av nuvarande kapitalskatter vill den inte vara med om. Den handlar i enlighet med tydliga klassintressen. I stället har genom beslut av 1977/78 års riksmöte särskilda lättnader genomförts vid kapitalbeskattningen beträffande egendom som är nedlagd i rörelse eller jordbruk. Ett av våra förslag är att dessa förändringar i kapitalbeskattningen återgår; vi kan på den punkten stödja den socialdemokratiska reservationen i skatteutskottet. När man diskuterar frågan om en skärpning av beskattningen av större förmögenheter, så brukar det alltid anföras från dem som är motståndare till en sådan skärpning att den skulle vara meningslös, eftersom den s.k. 80/85 procentregeln, som ju innebär en begränsning av den sammanlagda skatten på inkomst och förmögenhet, gör att någon verklig skärpning inte inträder. Vi föreslår i vår motion att den spärren skall tas bort. Enligt vår mening föreligger det inget som helst skäl att den skall finnas. Vi ställer det förslaget utifrån den principiella uppfattningen att beskattningen av förmögenhet bör betraktas som åtskild från beskattningen av inkomst. Det är ju heller inte så att andra skatter är hopkopplade på det sätt som här sker. När man höjer mervärdeskatten från de borgerliga partiernas sida, så struntar man ju fullständigt i vilka övriga skatter som exempelvis en barnfamilj har att erlägga. Det finns alltså inget skäl till att den här hopkopplingen skall finnas av inkomstskatten och förmögenhetsskatten. Förmögenhetsskatten skall vara en skatt på förmögenhet som förutom att ge medel till statskassan också enligt vår mening skall motverka de nuvarande klyftorna i förmögenhetsfördelningen. Förmögenhetsskatten uttas nu efter en skala som börjar med dö i skiktet 200 000-275 000 och sedan successivt ökar till 2,5 2ö. Vi föreslår en höjning av skatteuttaget med 1 procentenhet i vart och ett av de nuvarande skikten, vilket alltså ger en skala som löper från 2 till 3,5 24. Dessutom föreslår vi en ny skiktgräns vid 2 milj.kr. och en skattesats i detta skikt av 4 926. Herr talman! Det föreligger vid årets riksdag också en socialdemokratisk motion, som vi nyss har hört, i vilken krävs en viss skärpning av den årliga förmögenhetsbeskattningen. Det tycker vi från vpk:s sida är mycket glädjande. Vårt parti har i många år krävt en skärpning av förmögenhetsbeskattningen, men dessa förslag har varje år avslagits av en gemensam stor majoritet, bildad av de borgerliga partierna och socialdemokraterna. Den som framför allt haft till uppgift att argumentera mot våra förslag har varit förre finansministern Sträng, som i många debatter har påstått att de förslag som vi framfört om skatteskärpningar på stora förmögenheter varit, som han brukar säga, enbart optiska. Jag hoppas att det socialdemokratiska förslag som nu föreligger om en skärpning av förmögenhetsbeskattningen utgår från att en sådan skärpning är helt möjlig och nödvändig och att detta förslag alltså inte bara handlar om optik. Det finns som bekant möjlighet att titta i en kikare från två ändar. Tittar man från den ena änden så förstoras de föremål man betraktar, tittar man från den andra så förminskas de. Jag vill uttrycka den förhoppningen att den socialdemokratiska inställningen i den här frågan inte är grundad på bedömningen att man i regeringsställning tittar från den ena änden och i oppositionsställning från den andra, utan att man har gjort en realistisk värdering av möjligheterna till en sådan skärpning av förmögenhetsskatten som vänsterpartiet kommunisterna i många år har föreslagit. När det gäller skatteutskottets avstyrkande av vår motion, liksom av den socialdemokratiska motionen, i dessa stycken kan jag inte finna några argument alls anförda. Man anser helt enkelt från borgerligt håll att det är bra som det är. Man skall inte kräva att de stora förmögenhetsägarna på något sätt drabbas av de svårigheter som det svenska folkhushållet har f. n. Man vill lägga bördorna på löntagarna, på pensionärerna, på barnfamiljerna. De stora förmögenhetsägarna vill man låta smita undan. Det är en gammal konservaliv ståndpunkt som vi väl känner till. Vad som är litet förvånande är kanske att partier som kallar sig socialliberala eller liberala — som folkpartiet och centerpartiet — här helt har vikt sig för moderata samlingspartiets gamla inställning till dessa skattefrågor. Herr talman! Vpk har ju inte i skatteutskottet varit i tillfälle att utforma egna reservationer, trots att det gäller en fråga som vi har drivit i många år.

Jag vill ställa en direkt fråga till skatteutskottets medlemmar, som är direkt berörda av de problem vi diskuterar just nu: Tycker ni verkligen att detta är en bra ordning i skatteutskottet?

Herr talman! Det ärende som vi nu diskuterar och som behandlas i skatteutskottets betänkande nr 28 har nog varit uppe i riksdagen under hela 1970-talet. I år har det yrkats på en skärpning av kapitalbeskattningen, men från vissa partiers sida har det krävts en skattelättnad. Framför allt har beskattningen av det i företagen bundna kapitalet kommit att diskuteras. Vissa beslut om att lätta beskattningen av detta kapital har gjorts under 1970-talet, men dessa har inte ansetts tillräckliga. Riksdagen beslutade 1974, på förslag av ett enigt skatteutskott, att hos regeringen begära att företagsskatteberedningen via tilläggsdirektiv skulle få i uppdrag att ta upp de likviditetsproblem som förmögenhets och arvsbeskattningen innebär för familjeföretagen. De skulle tas upp till en allsidig bedömning i större sammanhang, varvid man även skulle ta ställning till frågan om vilka åtgärder som erfordras för att minska problemen vid generationsväxlingar i mindre och medelstora företag. Såväl från de nuvarande regeringspartierna som från ledande personer inom det socialdemokratiska partiet har uttalats att det är angeläget att det sker en lindring av beskattningen av det i företaget bundna kapitalet. Det är mot denna bakgrund förvånande att socialdemokraterna i höstas motsatte sig det förslag som då framlades av regeringen i syfte att lindra beskattningen av det i företagen bundna kapitalet. Än mer förvånad blir man när socialdemokraterna nu upprepar sin motion från i höstas och kräver att riksdagen upphäver förra årets beslut. När socialdemokraterna dessutom kräver en 30-procentig höjning av förmögenhetsskatten under budgetåret 1978/79, frågar man sig vad socialdemokraterna egentligen har menat med sit! tidigare resonemang. Struntar man totalt i vad man tidigare uttalat om beskattning av det bundna kapitalet? Var det endast tomt prat när man talade om de mindre och medelstora företagens problem? I stället för att förverkliga det uttalande som gjorts, och gjorts ganska ofta, föreslår man en 30-procentig skärpning av förmögenhetsskatten. Det som här sker är förvånansvärt. 1970-talet har präglats av nästan årliga förändringar av inkomstskattesystemet. Hänsyn har därvid tagits till de penningvärdeförändringar som inflationen medför. Alla har varit eniga om att detta har varit nödvändigt. Men beträffande kapitalbeskattningen har praktiskt taget inga andra förändringar skett än att det fria beloppet i botten har ökat. Det innebär att på förmögenheter, på vilka det utgår kapitalskatt eller förmögenhetsskatt, har genom inflationen automatiska skatteskärpningar årligen ägt rum. Därför är det ett felaktigt resonemang som förs när man säger att det inte har skett någon skatteskärpning på detta område. Sådana har skett årligen, .och nu föreslår man ovanpå detta en 30-procentig skärpning av skatten. För att återgå till beskattningen av det i företagen bundna kapitalet finns det anledning att erinra om att kapitalskatterna inte är avdragsgilla utan betalas med medel som belastats med såväl inkomstskatt som arbetsgivaravgifter. Det innebär i många fall att det erfordras inkomster som är fyra till fem gånger större än kapitalskatten för att man skall få tillräckliga resurser för att kunna betala denna. Inte minst i en lågkonjunktur som den nuvarande innebär detta ganska stora problem. Jag har själv vid åtskilliga tillfällen fått detta påpekat inte bara av företagare utan också av företrädare för fackklubbar, som med stor oro sett hur företagen urholkats genom att berövas kapital, som i stället borde ha fått stanna och investeras i företagen. En skärpning av förmögenhetsskatten för de mindre och medelstora företagen skulle i dag ytterligare försvåra förutsättningarna för en del av dessa, och det-kan inte vara ett intresse för någon. Vi bör väl i stället sträva efter att förbättra möjligheterna för sysselsättning och produktion, och då skall vi inte lägga krokben för en sådan utveckling. När man nu läser de första raderna i socialdemokraternas andra reservation måste man ställa frågan: Tar ni tillbaka allt vad ni under 1970-talet sagt om det angelägna i alt hindra beskattningen av det i företagen bundna kapitalet? Låt mig citera de första raderna i reservationen: ”Rent principiell är det felaktigt att ha olika nivåer på kapitalskatterna beroende av i vilka objekt förmögenheterna är placerade.

Det bundna kapitalet ger ofta en låg avkastning men skänker sysselsättning åt både företagare och anställda, och det är detta vi skall tänka på när vi ser på den avkastning som det bundna kapitalet kan ge. I skatteutskottet har jag tidigare funnit en allmän förståelse för de problem som möter företagarna, framför allt i de mindre och medelstora företagen, och jag beklagar att det tillståndet inte längre är rådande. Denna företagsgrupps värde tror jag ingen vill förneka, och då bör vi inte heller undergräva dess existens. I utskottsbetänkandet behandlas också ett par andra motioner, bl.a. en från vpk, som Carl-Henrik Hermansson nyss har berört. Beträffande denna vill jag endast säga att vi har olika syn på den enskilda människans rätt att förfoga över sina tillgångar och på det enskilda näringslivets möjligheter att existera.

Herr talman!

Herr talman! Det är riktigt att vi sagt att det från principiella utgångspunkter inte bör vara alltför stora skillnader mellan skattesatserna. Men vi säger också i det stycke som Stig Josefson började citera att om det skall finnas undantag så måste det finnas starka skäl för detta. Och vi anser inte att det finns så starka skäl att vi bör gå med på en sänkning till 30 ?ö. Vi har också åberopat, beträffande både reservationen 1 och reservationen 2, att det är det aktuella ekonomiska läget som motiverar dels att man bör se till att få in mer pengar till statskassan, dels och framför allt att vi ser det här som en rättvisefråga. I ett läge då framför allt stora löntagargrupper får kännas vid reallöneminskningar och standardsänkningar menar vi att det är stötande med ytterligare skattelättnader för vissa andra grupper. Det förslag som vi har lagt fram nu är helt konsekvent och i linje med det ställningstagande som vi gjorde i december förra året, när vi tog ställning till den här frågan. Sedan är det nog ingen risk för att vi vare sig ber om ursäkt för eller ångrar den politik som vi fört tidigare när det gäller företagsbeskattningen. Det har varit en generös företagsbeskattning i vårt land, och det är det fortfarande. Men man kan inte isolera kapitalbeskattningen från beskattningen i dess helhet alltför mycket — då blir det litet för stora orättvisor totalt sett.

Herr talman! Stig Josefson sade att han och jag hade olika syn på de enskilda människornas rätt att förfoga över sina tillgångar. Ja, utan tvekan har vi det. Herr Josefson och de tre borgerliga partier han skall representera här anser ju att det är helt riktigt att höja medvärdeskatten och att höja andra indirekta punktskatter, vilket hårdast drabbar de människor som har låga inkomster i samhället, exempelvis barnfamiljerna. Däremot anser de inte att det är riktigt att tillmötesgå våra och socialdemokraternas krav på att skärpa skatten för de stora förmögenhetsägarna. Vi har alltså fundamentalt olika syn på skattepolitiken och på fördelningen av bördorna i samhället. Och det är naturligtvis det som också ligger bakom att vi och socialdemokraterna ställer vissa krav i våra motioner och att de tre borgerliga partier som nu bildar majoriteten i skatteutskottet och här i kammaren vill avslå våra motioner. Det är två olika synsätt som står emot varandra.

Herr talman! Till Carl-Henrik Hermansson vill jag säga att man med procenträkning och med det rätta utgångsläget kan få fram nära nog vad man vill. Jag tror att man här måste se på vad som har hänt på förmögenhetsbeskattningens område. Ingen kan väl förneka min uppgift om att förmögenhetsbeskattningen har varit oförändrad, men ändå har den på grund av inflationen skärpts år från år. Hur stor den totala skatten blir beror sedan också såväl på bolagens inkomster — det visade det exempel som herr Hermansson tog fram — som på de förmögenheter som finns. Skatten som sådan har alltså i stort sett stått oförändrad, men den har skärpts automatiskt genom den penningvärdeförändring som har skett. Tage Johansson sade i sitt huvudanförande att bördorna bör fördelas på ett rättvist sätt. Därtill vill jag bara säga att ingen kan förneka att också kapitalägarna har fått ta konsekvenserna av den lågkonjunktur som har rått. Det finns många exempel på detta, och det finns väl ingen anledning att bestrida det. När man sedan säger att man inte kan gå med på någon ytterligare sänkning av förmögenhetsskatten till förmån för en redan gynnad grupp blir jag något förvånad med tanke på vad som har sagts. Har socialdemokraterna menat allvar med sitt tidigare resonemang är ju talet nu om en gynnad grupp något egendomligt! Vidare är det inte på det sättet, Tage Johansson, att man bara går emot den skattesänkning som riksdagen beslutade om i höstas, utan man föreslår samtidigt en skärpning av förmögenhetsskatten på 30 4. Det är således ett steg i rakt motsatt riktning mot vad man tidigare har uttalat.
Herr talman! Herr Josefson påstod här i talarstolen att man med procenträkning kan få fram vad som helst. Nej, det kan man inte alls, herr Josefson! Med procenträkning kan man inte få fram att bolagen och de stora förmögenhetsägarna i år skulle betala lika stor andel av det samlade skatteuttaget i Sverige som de gjorde 1950. Man kan ännu mindre få fram att de skulle betala en srörre andel f. n. än vad de gjorde 1950. Med tillämpande av de vanliga räknesätten — jag undrar om herr Josefson bestrider deras riktighet och har någon alldeles speciell metod att räkna på — får man fram, vilket är officiella uppgifter, att bolagen och de stora förmögenhetsägarna år 1950 svarade för 16,5 a av samtliga skatter men år 1977 svarade för bara 3,5 24. Den matematiken måste man väl erkänna även på borgerligt håll? Eller bestrider herr Josefson riktigheten i de här lämnade uppgifterna? Vad vi diskuterar är ju den relativa fördelningen av skattebördan. Herr Josefson och de partier han företräder är helt beredda att lägga vilka bördor som helst på barnfamiljerna, på låglönegrupperna och på pensionärerna, men när det gäller att de stora kapitalägarna skall vara med och betala någonting säger de nej: då vill de i stället ha lättnader för kapitalägarna, vilket de i dag kräver. Jag tycker detta är avslöjande för de borgerliga partiernas inställning till skatte och fördelningspolitiken i samhället!
Herr talman! Jag vill bara säga några ord i anslutning till Stig Josefsons senaste inlägg. Man kan naturligtvis ha olika meningar om vilka grupper som är gynnade, men när jag i mitt första anförande talar om en redan gynnad grupp och när vi i utskottet gör det, då menar vi en sådan grupp i relation till de andra kapitalägare som här diskuteras. Mot den bakgrunden är mitt påstående obestridligen riktigt. Vad sedan gäller vårt förslag om en höjning med 30 96 av förmögenhetsskatten sade jag tidigare att denna höjning skall ses utifrån den aktuella situation som vi f. n. har och där vi bör ta till vara alla möjligheter att förstärka statskassan. Även om man kan tycka att 250 miljoner inte är så mycket i dagens situation, så är det enligt vår mening värdefullt med varje tillskott. Vi tycker dessutom att det är angeläget att vi i det läge vi nu befinner oss i markerar att alla skattebetalare bör vara med och dra sitt strå till stacken för att förbättra vårt lands ekonomi.
Herr talman! Till Carl-Henrik Hermansson vill jag säga alt vi har ett skattesystem här i landet som innebär att vi betalar skatt efter en fastställd skala och inte efter person eller efter antal bolag. Statistiken som lämnades här ger därför en felaktig bild av utvecklingen. Vi måste se på hur skatteskalorna har ändrats under gångna år — att endast se på totalsumman ger enligt min uppfattning inte en rättvisande bild. Jag vill vidare säga till Tage Johansson att jag kan konstatera att socialdemokraterna här har ändrat sin uppfattning när det gäller de mindre och medelstora företagen och att man i dag ti stället för vad man har utlovat under åratal — en lindring i beskattningen av det i företagen bundna kapitalet — nu ställer krav på en 30-procentig skärpning. Det innebär en betydande förändring i förhållande till de löften som vi tidigare har hört från socialdemokratiskt håll när det gäller de mindre och medelstora företagen. till protokollet få antecknat att han inte ägde rätt till ytterligare replik.
Herr talman! Jag skall ge Stig Josefson rätt på en punkt, och det gäller den motion av herr Kristiansson i Harplinge och den reservation av mig som behandlades den 16 eller 17 december. Riksdagsmajoriteten avslog denna motion, men närmare hundratalet kloka socialdemokrater och något tiotal kloka centerpartister röstade ändå för reservationen. Den har ingen annan innebörd än att vi skall försöka få en så rättvis beskattning som möjligt.

I motionen och reservationen föreslås att en utredning skall göras för att på något sätt komma till rätta med det orättvisa förhållandet att man kan sänka sin förmögenhetsbeskattning genom sådana här köp. Med hänsyn till att det bara är något över två månader sedan kammaren behandlade motionen och reservationen skall jag inte ta kammarens tid i anspråk längre, utan jag nöjer mig med att yrka bifall till reservationen. Jag 110 vill tillägga att jag tror att det inte heller i dag finns några moderater eller folkpartister som av skatterättviseskäl vill följa reservationen, men om så skulle vara fallet hälsas de hjärtligt välkomna in i församlingen.

Herr talman! Jag skall fatta mig föredömligt kort, men jag vill i egenskap av motionär säga några ord om motionen 959. Den berör reglerna för förmögenhetsbeskattning av jordbruk efter nyförvärv. Märk väl endast i det fallet! Yrkandet kan närmast karakteriseras som ett krav på en spärregel som skulle få vissa gynnsamma effekter på prisbildningen på jordbruksfastigheter. Man kunde knappast förvänta sig att utskottet skulle byta fot över ett årsskifte. Den förhoppningen hade jag inte heller. Vi behandlade samma fråga så sent som före jul. Jag märker ändå någonting av ånger i utskottets skrivning, som väl närmast kan tolkas som så, att måtte detta ske fastän utan vår förskyllan. Det är ju en anspråkslöshet och blygsamhet hos utskottet som är fantastiska. Utskottet erkänner således att problemet finns — man kan ju inte heller göra annat. Men man säger att det klarar sig kanske med den nya jordförvärvslag som är att förvänta. Jag sade i den förra debatten, och jag kan upprepa det nu, att jag tror inte att man hur man än utformar den lagen kommer till rätta med den här problematiken. Vare nog sagt om detta. Jag vill bara också ha sagt till herr Josefson att detta problem ingalunda uppkom i och med att riksdagen ändrade beskattningsreglerna strax före jul. Problemet fanns redan tidigare, men det är naturligtvis i ännu högre grad aktuellt sedan riksdagen tog de nya bestämmelserna. Jag kommer självfallet, herr talman, att rösta på reservationen av Valter Kristenson m.fl. Jag instämmer helt i hans yrkande, men jag vill denna gång —- liksom jag gjorde förra gången — ta avstånd från de första raderna i hans reservation, som inte är någon korrekt återgivning av nuvarande förhållanden.
Herr talman! Det fanns några påståenden i herr Josefsons senaste anförande som jag inte kan avstå från att kort kommentera. Herr Josefson sade att det är så i Sverige att skatt uttas efter fastställd skala och att det är förklaringen till att de stora förmögenhetsägarna och bolagen nu betalar så mycket mindre del av de totala skatteinkomsterna i samhället. Ja, visst uttas skatt efter fastställd skala, herr Josefson, men det är ju den skalan som vi från socialdemokratiskt och kommunistiskt håll vill ändra på i dag. Det är ju det som kammaren har att ta ställning till. Herr Josefson menar väl inte att skalan skulle vara en gång för alla tider fastställd och inte vara möjlig att ändra? I så fall kan vi ju också avskaffa skatteutskottet. | Det andra påståendet som herr Josefson fällde och som jag också vill kommentera var att det material som jag anfört när det gällde den relativa fördelningen av skattebelastningen på stora förmögenhetsägare, bolag och andra skattedragare ej skulle vara rättvisande. Jag vill påpeka för herr Josefson att de uppgifter jag anförde är hämtade ur 1972 års skatteutredning,. I den utredningen fanns det så småningom en majoritet av herr Josefsons partivänner. De har alltså godkänt detta material som rättvisande. Jag blev mycket förvånad när herr Josefson sade att materialet inte skulle vara rättvisande. Det får herr Josefson verkligen göra upp med de prominenta företrädare för de borgerliga partierna som satt i utredningen.

Herr talman! Jag har inte sagt att siffrorna inte var de rätta. Jag sade att de inte ger någon rättvisande bild av problemställningen. Sedan vill jag också säga till herr Hermansson att det inte bara är fråga om procenten och skatteskalan utan det är också fråga om vilka inkomster som föreligger. Man förenklar det hela om man endast tar fram de belopp som man får in i skatt från juridiska och fysiska personer. Därför måste det göras en betydligt mera ingående analys om man skall få fram en rättvisande bild av det problem som herr Hermansson redovisade. Beträffande den andra reservationen av Valter Kristenson har jag redan sagt att utskottet ansett att det inte finns någon anledning att ändra ståndpunkt i förhållande till det ställningstagande vi gjorde före jul. Med anledning av Axel Kristianssons yttrande här vill jag bara betona vad vi har sagt både denna gång och tidigare. Det har inte skett någon sinnesändring inom utskottet, utan vi har exakt samma uppfattning, nämligen att om man skall komma till rätta med denna fråga måste man se på vidare frågor än enbart denna. Jordförvärvslagstiftningen har utan tvekan en oerhört stor betydelse för att begränsa eventuella kapitalplaceringsköp. Och vi bör i så fall även se över vissa delar av inkomstbeskattningen för att begränsa intresset att placera kapital i jordbruksfastigheter. Utskottet har också sagt att det inte behövs ytterligare åtgärder eller uttalanden från riksdagens sida med anledning av denna motion. Det är vår ståndpunkt nu liksom i december. Jag anser att man inte skall förringa den roll i detta sammanhang som jordförvärvslagstiftningen spelar. Nu har ett utredningsförslag framlagts. Detta kommer att remissbehandlas, och jag hoppas att en proposition kommer att läggas fram till årets riksdag. Denna måste vara utgångspunkten för att vi skall kunna komma till rätta med de problem som Axel Kristiansson tagit upp i sin motion.

Herr talman! Jag vill bara säga med anledning av herr Josefsons senaste inlägg att om man jämför de absoluta siffrorna för skattcuttagen ger det en ännu mer skrämmande bild av hur orättvis skattepolitiken har blivit under de senaste årtiondena och allra mest under det senaste året.
Herr talman! Herr Josefson har tydligen uppfattat framför allt reservationen men därmed också motionen litet felaktigt. Reservationen går nämligen inte ut på att det bara är jordbruksfastigheter som skall tas upp till inköpsvärdet om detta är högre än taxeringsvärdet. Det gäller alta fastigheter, och de problemen klarar man inte med att hänvisa till jordförvärvslagen. den det ej vill röstar nej. den det ej vill röstar nej. den det ej vill röstar nej.

Herr talman! Nog är det skrämmande. Vi har en ekonomisk kris. Företag läggs ned. Människor förlorar sina jobb. Investeringarna i industrin rasar katastrofalt. Men vad som månad för månad slår nya rekord är kapitalägarnas investeringar i konst, antikviteter, diamanter och liknande. "Vi gör ingen hemlighet av att de förmånliga beskattningsreglerna är en av drivfjädrarna i vår verksamhet”, säger direktören för ett av de diamantinvesteringsbolag som nu växer upp som svampar ur marken. Och chefen för en s.k. antikvitetsinvesteringsfirma förklarar i en tidningsartikel följande: "Firman är specialiserad på att lägga upps.k. investeringslager av kinesiskt porslin. Porslinet läggs direkt i bankvalv och plockas inte fram förrän efter fem år. Då är beskattningsrisken borta. År 1974 lade man det första lagret i bankvalv. Det var 179 föremål med 40 delägare. Värdet var sammanlagt 100 000 kr. I dag är värdet 200 000 kr. När det tas fram kommer man att få en skattefri vinst på över 100 000 kr. Chefen för firman säger: ”Visst är det cyniskt att lägga vackra saker i bankvalv.” Men han försvarar sig med att detta sker ju även med konst. Herr talman! Den här spekulationen är djupt förnedrande för både konstnären och hans konst och för hela det svenska kulturlivet. Att på det här sättet förgylla konsten är att ta ifrån den dess innersta mening och syfte. Hur stor är då spekulationen i konst, antikviteter, äkta mattor och liknande? Statistiken är dålig, men vi vet att den största auktionsfirman på området, Stockholms Auktionsverk, på tre år har fördubblat sin omslutning när det gäller dessa saker. Från auktionsverkets sida gör man bedömningen att branschen som helhet har haft samma explosionsartade utveckling. När det gäller försäljningen av lösa, oinfattade diamanter, kan man försiktigt räkna med att denna nu är uppe i över 10 milj.kr. per månad. Tar vi alla investeringar i värdefullt inre lösöre rör det sig om mer än 100 milj.kr. per månad. Hur länge skall vi då i den svenska riksdagen passivt stå och titta på hur den här spekulationen blir allt våldsammare? Och varför skall den som placerar sina pengar i lösa diamanter slippa förmögenhetsskatt, medan den som sätter pengarna i produktiva tillgångar skattar fullt ut? Varför skall den som har en miljon i oslipade diamanter slippa skatt, medan den som har en liten brosch eller något annat smycke som är värt 1 500 kr. måste redovisa hela beloppet som skattepliktig tillgång? Varför skall vinstbeskattningen upphöra efter fem år för den som samlar kinesiskt porslin i bankvalv, medan den i princip är obegränsad i tiden för aktier och fastigheter? Varför får man fritt utföra moderna konstverk till obegränsade belopp från Sverige, medan man i Holland och Frankrike måste ha licens? Varför skulle inte vi kunna räkna in sådana här tillgångar i förmögenhetsskatten, när man gjort det under låg tid i andra länder, t.ex. i Norge. Svaret på dessa frågor brukar samlas kring tre punkter. Man säger: Hemmets helgd får inte kränkas, kontrollproblemen är stora och värderingsproblemen är svåra. Jag vill för min del ta allvarligt på alla dessa invändningar. Självfallet skall man inte få lov att kränka hemmets helgd. Speciella hembesök är givetvis uteslutna. Därför är kontrollfrågan framträdande — det är inget tvivel om det. Å andra sidan är kontrollproblemet här knappast större än för vissa andra tillgångar som i dag träffas av beskattning, t.ex. kontanter, premieobligationer och smycken. Det är min bestämda uppfattning att man här kan komma fram till en mycket effektivare kontroll än den man i dag hart.ex. när det gäller smycken. Värderingsproblemen är förstås stora vid den här typen av tillgångar. Men vi skall inte bortse från att det här redan finns med i det svenska beskattningssystemet av i dag. Myndigheterna tvingas redan nu att ta ställning till svåra värderingsproblem när det gäller konstföremål i samband Realisationsvinstbeskattningen med arvsbeskattning, gåvobeskattning och realisationsvinstbeskattning. Jag tror att man mycket väl kan komma fram till bättre värderingsmetoder än man i dag har i de här sammanhangen. I en reservation till kapitalskatteberedningen för några år sedan sade Stig Alemyr att praktiska svårigheter inte bör få lägga hinder i vägen för ett allvarligt försök att komma till rätta med detta problem. Han sade att det framstår som viktigt att man fångar in de fall där det inte är fråga om ett vanligt konstsamlande, utan där det klart pekar mot konstinvesteringar. Meningen är inte att lägga förmögenhetsskatt på vanliga hem, inte ens de välutrustade. Därför måste förmögenhetsbeskattningen kompletteras med frikostigt tilltagna grundavdrag. Stig Alemyr föreslog 200 000 kr. Det bör finnas möjligheter för regeringen eller riksskatteverket att ta ställning till kulturhistoriskt värdefulla samlingar eller andra fall där det finns skäl för skattefrihet. När jag läste skatteutskottets hemställan, så blev jag kanske litet besviken över alt man formellt avstyrkte motionen. Men när jag å andra sidan läser vad utskottet skrivit inne i texten, så försvinner mycket av den här besvikelsen, för om jag inte ser fel så säger man att de här frågorna bör utredas, och det är ju det vi är ute efter.

Herr talman! Diskussionen rörande frågan om vem eller vilka som skall betala skatt i samhället måste utgå från en rättvisande omfördelningsprincip. Denna omfördelning skall dels underlätta för de lägre inkomsttagarna, dels försöka skapa rättvisa beträffande inkomsterna. Vänsterpartiet kommunisterna lägger förslag till sådana förändringar i flera sammanhang. Den gamla regeringens skattepolitik har i den praktiska handläggningen resulterat i stora orättvisor i beskattningshänseende. Det synes också ha varit meningen då företagsbeskattning, mervärdeskatter, kapitalbeskattning, realisationsvinstbeskattning och inkomstskattereformerna konstruerats. Socialdemokratin har inte förmått eller velat att på allvar ta itu med de stora orättvisor som skattesystemet har medfört. Denna politik har sedan den borgerliga regeringen fortsatt med. Det enda den har behövt "göra är ”smärre” justeringar för att därigenom öka orättvisorna ännu mer. Det är mot denna skattepolitik som vpk lägger fram alternativ — alternativ som syftar till att utjämna inkomsterna genom skattesystemet. Men det är inte endast en fråga om utjämnande av inkomster utan också en fråga om att skapa en lagstiftning som inskränker något i den maktutövning som skattesystemet och de höga inkomsterna möjliggör. En del i denna inskränkning syftar vpk:s förslag om skärpning av realisationsvinsterna till. Vänsterpartiet kommunisterna utgår från klara och entydiga principer. Dessa är: : Hela realisationsvinsten bör i princip vara skattepliktig.

”Propositionen om reavinstbeskattningen förändrar inte några av de grundläggande orättvisorna i vårt skattesystem där reavinstbeskattningen kanske är den allvarligaste boven av alla.” Propositionen i fråga lades av den dåvarande finansministern, socialdemokraten Gunnar Sträng. Det var inte bara vänsterpartiet kommunisterna som den gången krävde skärpningar, utan det gjorde även löntagarorganisationerna LO och TCO genom sina remissvar till realisationsvinstbeskattningens betänkande. Dessa remissvar lades åt sidan av regeringen, livligt påhejad av de borgerliga partierna. Efter att ha tagit del av vad Ingemar Mundebo m.fl. borgerliga ledamöter sade i den debatten finner man utskottets betänkande i dag förståeligt. Men för de socialdemokrater som i 1972 års skatteutredning reserverat sig till förmån för en ny utredning om realisationsvinster, där en skärpning skall komma till stånd, är utskottsbetänkandet närmast ett fattigdomsbevis. De frågor som närmast måste angripas när det gäller realisationsvinstbeskattningen är de möjligheter till arbetsfria och skattefria inkomster som den nuvarande lagstiftningen ger. Jag måste ställa frågan till socialdemokraterna: Är det er uppfattning att spekulationsvinster inte skall beskattas? Det är nämligen vad som i stor utsträckning sker i dag. Det är detta som vänsterpartiet kommunisterna vill ändra på. Det är denna arbetsfria och skattefria inkomst, som ett litet fåtal kan skaffa sig, som utskottets samtliga ordinarie ledamöter inte vill ändra på. Enligt de gällande reglerna får, om fastighetsavyttringen omfattat byggnad som i huvudsak är avsedd för bostadsändamål, vid vinstberäkningen avdrag göras med ett belopp av 3 000 kr. per år. Effekten av de olika undantagsreglerna från en strikt beskattning av realisationsvinster på fastigheter blir emellertid sammantaget att många fastigheter efter ett antal år blir praktiskt taget fria från realisationsvinstbeskattning vid försäljning. Varje jämförelse med såväl innehavare av vanliga hyreslägenheter som vanliga inkomsttagare talar för att 3 000-kronorsavdraget avskaffas —- ett krav som också LO ställt. En skärpning av realisationsvinstbeskattningen vid fastighetsförsäljning skulle dessutom bidra till en lugnare prisutveckling på mark och fastigheter. Det skulle i sin tur ge lägre taxeringsvärden med lägre boendekostnader som följd. De enda som drabbas av en skärpning enligt vårt förslag är de som inte Realisationsvinst beskattningen Realisationsvinstbeskattningen har fastigheterna att bo i, utan endast intresserar sig för dessa därför att de kan göra arbetsfria inkomster med låg eller ingen skatt. Även en skärpning av realisationsvinstbeskattningen vid försäljning av aktier är nödvändig, framför allt efter den ytterligare uppluckring som gjordes beträffande skattereglerna för aktiefonderna. I det beslutet beviljades aktiefonder som innehafts i två år skattefrihet vid försäljning, hur stor realisationsvinst som än har uppstått. För övriga aktieförsäljningar gäller att efter två år endast 40 ?å av reavinsten beskattas. Vi kan inte dela uppfattningen att arbetsfria inkomster skall beskattas bara till en relativt liten del och inte tillnärmelsevis beskattas som inkomster av hederligt arbete. Samma uppfattning har vi beträffande annan lös egendom. I fråga om lösöre föreligger skillnader i skattehänseende, och den uppdelning som görs är inte konsekvent. Det finns inget som säger att en båt måste minska i värde med åren. Verkligheten har visat att även båtar ökar i värde i en inflationsekonomi. Det avgörande ur skattesynpunkt måste vara om det föreligger en realisationsvinst eller inte, oavsett vilket lösöre det gäller. Det är också orimligt att undanta konst och antikviteter, ädelstenar, mynt, frimärken etc. från realisationsvinstbeskattning, allra helst som den höga inflationstakt som regeringen är med och skapar gör att de uppräknade föremålen blivit eftertraktade av dem som har förmögenheter som de behöver värdesäkra. En skärpning av realisationsvinstbeskattningen enligt de linjer som jag här skisserat avskaffar naturligtvis inte de grundläggande ekonomiska förhållanden som gör det möjligt för vissa grupper att göra stora vinster på utsugning och utplundring av andra människor. Markspekulation och privat tillägnande av markvärdestegringen kan mant.ex. först komma till rätta med genom att samhället övertar all mark. En skärpning av realisationsvinstbeskattningen skulle dock motverka spekulationen och uppdrivningen av priserna, t.ex. på mark. Den är ett nödvändigt led i ett rättvist skattesvstem. Herr talman! Jag vill avsluta mitt anförande med att något redogöra för hur odemokratiskt riksdagsmajoriteten behandlar vänsterpartiet kommunisterna. Vi har av socialdemokrater och borgare ställts utanför ett normalt arbete i riksdagen. Vi förvägras att på lika villkor arbeta i utskotten, att reservera oss eller framställa särskilda yrkanden. Den överenskommelse som träffades mellan representanter för de olika partierna har från de övriga partiernas sida övergivits. Det enda parti som hållit överenskommelsen är vänsterpartiet kommunisterna. När jag för ett par månader sedan påtalade detta förhållande från talarstolen, kom en borgerlig ledamot fram till mig efteråt. högröd i ansiktet och med fradgan sprutande ur munnen, därför att jag avslöjat deras svek mot gjorda överenskommelser, låt vara muntliga och inte i skriftligt protokoll nedförda och underskrivna. Så odemokratiskt agerar de som inbillar sig vara de enda demokratiska partierna. C.-H. Hermansson ställde en fråga till skatteutskottet om vad utskottet hade att anföra om orsaken till att vi inte tillerkänns rätten att arbeta på lika villkor. Det finns möjlighet för utskottets talesman att svara på den frågan nu.

Herr talman! Den här frågan är ju i och för sig rätt komplicerad. Man skall naturligtvis kunna beskatta vinster som uppkommer genom spekulation eller genom en värdestegring som inträffar bara på grund av inflation. Det finns givetvis en möjlighet att göra det, och den förekommer på vissa delar av vårt skatteområde. Det är ändå så att vi i dag har en gräns exempelvis på smycken när det gäller förmögenhetsdeklarationerna som ligger på 1 000 kr. Men hur många av kammarens ledamöter tror att den gränsen på något sätt respekteras? Är det någon som tror att man sätter upp sina smycken till fulla värdet? En och annan person kan göra det, men det stora flertalet gör det inte. Detta har jag tagit upp som ett bevis för hur svårt det är att granska sådana här frågor. Det är alltså egentligen en kontrollfråga. Tommy Franzén frågade: Är det er mening att spekulationsvinster skall beskattas? På den frågan svarar jag ett obetingat ja. Spekulationsvinster skall beskattas. Vi har alltså försökt att skärpa realisationsvinstbeskattningen en hel del, men vi är fullt medvetna om att det finns kontrollproblem som vi ännu inte har lyckats klara av. Det var därför vi hoppades att 1972 års skatteutredning skulle kunna hitta någon lösning på dessa kontrollproblem. Utredningen lyckades inte göra det — det berodde väl på tidsnöd — utan i stället förutsätter man att det skall bli en ny utredning som ser på bara realisationsvinstbeskattningen. Vi förutsätter från utskottets sida att den utredningen kommer till stånd. Vi förutsätter också att utredningen skall ta hand om reavinstbeskattningen när det gäller både aktier och fastigheter men också när det gäller de övriga delar som Jan Bergqvist har tagit upp och som han frågade mig om. Vi anser alltså att hela fältet skall utredas av den utredning som följer på 1972 års skatteutredning, så jag kan helt enkelt svara ja också på den fråga som Jan Bergqvist ställde. Men jag är inte säker på att en utredning, även om den håller på med det här hur länge som helst, kommer fram till en lösning. Problemen kvarstår ju även för den kommande utredningen. Ingen av de talare som varit uppe här vill att man skall gå in i hemmen och göra en granskning, utan man skall bara göra en kontroll om det finns någon större konstsamling, en större samling av diamanter e. d. Enbart detta är en svår gräns att dra. Vad är det normala hemmets samling av konst och var blir jag plötsligt spekulant? Redan det är en svårighet — det måste fastställas en viss summa, en förmögenhetsgräns eller någonting sådant. Det är eu av de problem som jag menar finns. Ett annat problem är: Vad gör man med realisationsförluster? I dag har vi en avdragsrätt för realisationsförluster mot realisationsvinster. Om man nu skall beskatta allting när det gäller realisationsvinster, var skall man då dra gränsen för realisationsförluster? Realisationsvinst beskattningen Realisationsvinstbeskattningen 120 Alltihop det här är, menar jag, problem som den här utredningen får tänka på, och vi har för dagen från utskottets sida yrkat avslag på motionerna helt enkelt med tanke på denna utredning. Vi tar icke ställning i sak.

Herr talman! Jag kan notera att varken C.-H. Hermansson eller jag har fått svar av skatteutskottet på frågan, varför vi inte får vara med och jobba på lika villkor. Vi får se vad som händer när Nils Berndtson kommer upp I nästa ärende — om det möjligen då kan bli ett svar på frågan. När 1972 års skatteutredning var klar skrev LO-tidningen att av skatteutredningen blidde det bara en tumme, och det kan man verkligen hålla med om. Alla de frågor som egentligen skulle ha tagits upp resulterade i frågan om indexreglering av inkomstskatteskalorna. Spekulationsvinsterna hoppade man över för de var otrevliga. Jag kan med tanke på den utveckling som har skett förstå att man kanske kände en viss rädsla för frågan om hur spekulationsvinsterna skall tacklas. I utredningens material finns en tabell av vilken det framgår att inkomsterna av tillfällig förvärvsverksamhet under en femårsperiod — taxeringsåren 1972-1977 — blivit tre gånger större än tidigare. 1972 uppgick summan när det gäller fysiska personer till 325 milj.kr. och 1977 till över I miljard kronor. Detta är vad som blivit redovisat. Det är ju framför allt härav som man vet alt det uppstår realisationsvinster och att realisationsvinstbeskattningen borde skärpas.

Jag hoppas att vi får svar på våra frågor dels om utskottsarbetet, dels om vad som i framtiden kommer att ske när det gäller realisationsvinstbeskattningen.
Herr talman! Varför utredde inte 1972 års skatteutredning realisationsvinstbeskattningen? frågade Tommy Franzén. Jag kan inte ge något exakt svar, men jag tror att utredningens ledamöter i slutskedet råkade i tidsnöd. Någon ledamot av utredningen får väl upplysa om saken. Däremot skall jag svara på frågan varför man inte, som herr Franzén kanske tycker, har likvärdigt medlemskap i utskott. Det stora spörsmålet varför man inte finns med i alla utskott, varför man inte får göra reservationer och särskilda yttranden gäller också för alla andra utskott. Jag har inget särskilt att tillägga, men jag trodde att herr Franzén upptäckt en sak, nämligen alt han på sin suppleantplats är välkommen till utskottet. Han får säga vad han vill från väggen. Detta skiljer sig inte från förhållandena under Jämviktsriksdagens dagar, då man var överens om utskottsplatserna. Det är exakt likadant i utskottet nu, och jag hoppas att herr Franzén har känt sig välkommen dit.
Herr talman! Frågan gäller ju inte bara om man får yttra sig. Det väsentliga är givetvis att de yttranden man fäller också skall kunna ge något resultat, ett resultat som innebär att man har möjlighet att i en reservation till utskottets betänkande föra fram sin åsikt. Det är ju det som förvägras oss. Vi får inte yrka bifall till våra motioner i utskotten. Jag är medveten om att skatteutskottet är ett undantag, då man där redan tidigare haft yttranderätt. Det stora flertalet utskott vägrar däremot våra ledamöter att över huvud taget yttra sig. Jag måste beträffande reavinstbeskattningen ställa följande fråga till Erik Wärnberg: Vore det inte bättre att, såsom vänsterpartiet kommunisterna föreslår i sin motion här i riksdagen, i ett uttalande stadfästa vilka principer reavinstbeskattningen skall följa? Är det inte bättre än att, som utskottets majoritet inkl. de socialdemokratiska ledamöterna gör, förlita sig på det borgerliga regeringskansliet? För mig framstår det inte på något sätt som en garant för en tillfredsställande lösning.
Herr talman! Jag har deklarerat att socialdemokraterna i skatteutskottet är beredda att verka för att spekulationsvinster skall reavinstbeskattas, men det betyder inte att jag är redo att tala om hur det skall gå till. Det kan jag nämligen inte göra. Jag hoppas att utredningen skall kunna komma fram till lösningar, men att i dag deklarera att dessa skall följa något visst mönster, trots att man vet att det inte kommer att fungera, är meningslöst. Sådana skattelagstiftningar vill jag inte vara med om. Skattelagstiftningen måste vara sådan att efterlevnaden kan kontrolleras — annars är det ingen mening med den. | den det ej vill röstar nej. Realisationsvinst beskattningen Realisationsvinstbeskattningen

Under 1977 och 1978 har man emellertid kunnat notera att denna form av skattemässiga konstgrepp inom den spekulativa delen av nyproduktionen och saneringen tagit ny fart. Detta beror på, för att återge vad socialdemokraternas bostadspolitiska arbetsgrupp sagt, att den borgerliga regeringen inte klart och entydigt ställt sig bakom bostadsskattekommitténs bedömning, att skatteflykt inte bör tillåtas bli vägledande för den bostadspolitiska utvecklingen. Strimlade lån är, som bostadsskattekommittén påpekat, ett skattemässigt konstgrepp. Systemet ger höga inkomsttagare stora förmåner, leder till spekulation i handeln med bostäder och ökar de sociala skillnaderna i boendet. Strimlade Jån är därför inte förenliga med målsättningarna i 1974 års bostadspolitiska beslut. Socialdemokraterna kan inte acceptera att den sociala bostadspolitiken urholkas. Vi krävde därför lagstiftning mot strimlade lån i samband med en in Herr talman! Det är med tillfredsställelse jag konstaterar att utskottet delar den kritik mot strimlade lån som finns i motionen och i bostadsskattekommilténs förslag. Enligt utskottet kommer en proposition med förslag till ändrade regler rörande bostadsbeskattning att föreläggas riksdagen i höst. Jag har därför inget yrkande i dag. Det är emellertid nödvändigt att regeringen vid arbetet med propositionen noga beaktar vad utskottet sagt om s.k. strimlade lån.

Vi socialdemokrater har tidigare redovisat en rad skäl som talar emot en indexreglering av statsskatten. Vi menar att ett sådant system medför orättvisor som främst drabbar låginkomsttagarna. Om man jämför effekterna av de skatteomläggningarna med vad som skulle ha inträffat, om man i stället valt att indexreglera skatten, framgår ett tydligt resultat av den jämförelsen. En indexreglering på det sätt som den borgerliga regeringen nu föreslagit hade varit klart ogynnsam ur inkomstfördelningssynpunkt. De lägre inkomsttagarna hade förlorat avsevärda belopp, medan den varit gynnsam för de högre inkomsttagarna. Skatteomläggningarna, så som de genomförts under de här nämnda åren, har medverkat till att underlätta avtalsrörelserna. Förslagen har, i jämförelse med en indexreglering, haft en klar låginkomstprofil. Vi reservanter anser att systemet med indexreglering av statsskatten medför att de fördelningspolitiska orättvisorna förstärks, att möjligheterna att föra en effektiv stabiliseringspolitik försvåras och att inflationen förstärks. Det förhåller sig utan tvivel så, att inflationen och prisstegringarna slår hårdast mot låginkomsttagarna. En av utgångspunkterna för ideén med indexregleringen av statsskatten har varit att inflationen slår på ett likartat sätt över hela inkomstskalan, men så är inte fallet. Scr vi till en låginkomsttagares situation, finner vi att utgifterna för dagligvarorna tar en betydligt större del av inkomsten än vad som är fallet för en höginkomsttagare. Vi vet att under föregående år, med prisstegringar på omkring 13 26, steg dagligvarorna med inte mindre än 17 26. Låginkomsttagarna har drabbats hårdast av dessa prisstegringar. Men med den skattereform som den borgerliga majoriteten bestämt sig för kommer låginkomsttagarna, med en förhållandevis större andel av dagligvaror, att underkompenseras. Indexregleringen verkar inte rättvist. Omvänt har en höginkomsttagare bättre möjligheter att avstå från att konsumera hela inkomsten och kan i stället välja att placera ett sparat kapital på eu ur skattesynpunkt fördelaktigt sätt. I den tidigare nämnda motionen 1977/78:41 har vi tagit med en redovisning av hur exempelvis skuldränteavdraget för fastigheter fördelar sig efter inkomstgruppen. Av den redogörelsen framgår tydligt hur skuldränteavdragen ökar ju högre upp man kommer i inkomstlägena. De som har goda inkomster har större möjligheter att undgå inflationens 127 verkningar genom fördelaktiga kapitalplaceringar, och de tar uppenbarligen också till vara de chanserna. Indexregleringen av statsskatten kommer att ytterligare förbättra situationen för de bäst ställda på bekostnad av de lågavlönade. Ur statsfinansiell synpunkt menar vi också att det finns skäl att avstå från indexregleringen av statlsskatten. Vi har angett att vårt förslag skulle innebära att statsinkomsterna förstärktes med 2 miljarder kronor. Utskottet har nu, med hänvisning till vad finansutskottet tidigare anfört, kommit fram till att den summan borde vara 1,2 miljarder kronor. Vi skall inte tvista om summans storlek — förmodligen har man tagit hänsyn till vissa skatteadministrativa förhållanden och till hur uppbördsterminerna infaller och därigenom kommit fram till denna lägre summa. Men obestridligen går vårt förslag i rätt riktning när det gäller att hålla inne med statens utgifter. Även om detta är viktigt, så är det inte det främsta skälet för att Vi går emot indexregleringen av skatteskalorna. Vi anser att det är bättre om skatteomläggningarna utformas så, att de får en klar fördelningspolitisk profil. Vidare anser vi att möjligheterna att nå en stabiliseringspolitisk effekt ökar, om skattecomläggningarna anpassas till det rådande ekonomiska läget. Vi anser också att möjligheterna att bekämpa inflationen ökar, om skatteomläggningarna kan ingå som ett led i avtalsförhandlingarna och på så sätt vägas in i den totala förtjänstutvecklingen. Det föreliggande beslutet att indexreglera statsskatten anser vi har så stora brister att det inte bör genomföras. Jag ber därför, herr talman, att få yrka bifall ull reservationen av Erik Wärnberg m.fl.
Herr talman!

| Senast i den finanspolitiska debatten för en vecka sedan riktade vi kritik mot indexregleringen av den statliga skatteskalan. Vi menar att en sådan åtgärd främst gynnar höginkomsttagarna. Vi kan heller inte se denna avskild från andra skatltepolitiska åtgärder. Höjning av mervärdeskatten och stigande kommunalskatter och taxor drabbar de stora arbetar och tjänstemannagrupperna hårdast. Om man alltså vill lätta på skattebördan, så är det helt andra metoder än de av regeringen föreslagna som behövs. Vi har påmint om — och det finns skäl att göra det återigen — hur nuvarande ekonomiministern Gösta Bohman åkte land och rike runt före valet med utropet: Det går att sänka skatten om viljan finns. Den viljan sträckte siginte Nr 91 så långt som till att sänka skatterna för dem som bäst behöver det. Onsdagen den Sänkningen för höginkomsttagarna skall i stället betalas av dem som har låga 8 mars 1978 inkomster. Det är ett märkligt aktstycke majoriteten i skatteutskottet åstadkommit när man avstyrker motionsförslagen om att riksdagen skall besluta att indexreglering av statsskatten inte skall gälla. ”Enligt utskottets uppfattning kan motionärernas förslag därför inte beräknas medföra någon ökning utan snarare en minskning av statsinkomsterna för nästa budgetår”, hävdar utskottet i betänkandet efter att ha gjort en utflykt i konsumentprisindex och avtalsrörelse. Men utskottet kan naturligtvis aldrig komma ifrån det faktum att om staten avstår från skatteinkomster, så minskar inkomsterna till statskassan. Och omvänt: om motionärerna anser att dessa skatteinkomster skall tas in även i fortsättningen, så ökar detta inkomsterna till statskassan i förhållande till regeringsförslaget. Vänsterpartiet kommunisterna företräder en skattepolitisk linje som innebär minskade skattebördor på lönarbetarna, barnfamiljerna och pensionärerna. Den föreslagna indexregleringen strider enligt vår mening mot strävandena att uppnå en rättvisare beskattning. Samma krafter som avhänder statskassan miljardbelopp ropar på åstramning för kommuner och landsting i stället för att använda resurserna för att hålla tillbaka kommunalskattehöjningarna och möjliggöra nödvändig social service. I den motion vari vpk yrkat slopande av indexregleringen av statsskatten har vi utvecklat vår syn på skattepolitiken i dess vidare bemärkelse. Eftersom vi utförligt diskuterade dessa frågor för en vecka sedan skall jag begränsa min framställning. Jag vill dock säga att det s.k. inflationsskyddet av skatteskalan strider mot strävandena att åstadkomma en demokratisk skattepolitik. Det är en falsk framställning som regeringen och den borgerliga majoriteten i skatteutskottet gör i denna fråga. Man söker dölja faktiska förhållanden genom att framställa åtgärden som betydelsefull för att bekämpa inflationen. Men ett ”inflationsskydd” som innebär minskad progressivitet samtidigt med att kommunalskatten och indirekta skatter ökar skärper skatteorättvisorna utan att ha någon inflationshämmande effekt. Mot den borgerliga utskottsmajoritetens avslagsyrkande på motionerna står den socialdemokratiska reservationen, som innebär tillstyrkan av bifall till motionerna. Till reservationen är fogad en skatteskala som vi från vpk nog skulle vilja ha annorlunda konstruerad för att bättre gynna låginkomsttagarna. Det viktigaste är emellertid att reservationen innebär att indexregleringen avvisats, och vi kommer därför att stödja den. Återigen finns, herr talman, anledning att påtala den orimliga situation i utskottsarbetet som jag påtalat redan en gång tidigare i dag och som flera vpktalare tagit upp. Om vi exempelvis funnit anledning att framlägga en fullständig motivering för vår ståndpunkt och en skatteskala hade vi varit förhindrade att få detta material fogat till utskottets betänkande. Vi hade 129 130 naturligtvis kunna framlägga materialet direkt i kammaren. Ja, naturligtvis hade vi också kunna föredra det från talarstolen med allt vad det innebär i tidsåtgång. För andra gången i dag vill jag alltså protestera mot övriga partiers odemokratiska ställningstagande, som innebär att kammarens arbete försvåras. Den redan besvärande arbetssituationen här kommer att förvärras, om dessa partier fortsätter sitt sabotage mot normalt riksdagsarbete och tvingar vpk att muntligt framlägga synpunkter och material som normalt skall återfinnas i utskottsbetänkandena.

Herr talman! När herr Berndtson påstår att en indexreglerad skatteskala betyder minskad progressivitet är det fullständigt fel. Indexreglerad skatteskala betyder i själva verket oförändrad progressivitet — man tar ut precis samma skatt som förut på en oförändrad realinkomst. Stiger realinkomsten blir det stegrad skatt, men av en inkomst som i kronor är högre än förut men till sin köpkraft och alltså till sitt reella värde är oförändrad skall sammanlagt samma procenttal tas ut i skatt som förut. Om man inte har skatteskalan indexreglerad och inte gör några andra justeringar innebär det att beskattningen skärps på en oförändrad realinkomst, som genom inflationen vuxit i kronor. När reservanterna räknar med att tillföra staten betydande skatteintäkter måste man onekligen fråga sig: Är avsikten att vi skall behålla en helt oförändrad skatteskala? Under en lång följd av år har det inte accepterats. Sedan inflationen började bryta igenom med ganska höga procenttal har skatteskalan i själva verket reglerats varje år. Den har förändrats i så stor utsträckning att skattebortfallet har blivit större än det belopp som det skulle ha kostat att ha skatteskalan indexreglerad.

Men, vem har påstått från något håll att skatteskalan, därför att man indexreglerar den, skall ligga kvar oförändrad för all framtid? Det är alldeles uppenbart att man kan behöva göra justeringar i skatteskalan, men den borde i alla fall rimligen kunna fungera mer än ett år. Det är framför allt det som är avsikten med en indexreglering. Bara skatteskalan är rättvis när den fastställs borde den rimligen kunna bestå såsom rättvis om samma procenttal tas ut i skatt i de olika skikten under ett antal år. Det är vad förslaget innebär. Sedan vill jag säga liksom Rune Carlstein sade att den här frågan diskuterats så nyligen att ingendera sidan väl kan tillföra debatten några nya synpunkter. Det har påståtts att man skulle få in väsentligt ökade belopp till statskassan om man följer förslaget. Det måste innebära att man i själva verket föreslår en skatteskärpning genom att man skall låta det försämrade penningvärdet slå igenom, så att skatten blir skärpt i alla inkomstlägen. Det blir fallet utom i de allra lägsta inkomstskikten, där skatten ligger på 2 26. I vissa lägen där blir det naturligtvis ingen egentlig skärpning, men det blirdeti — Nr 91 alla övriga lägen, med större eller mindre belopp. Vi kommer inte förbi att det Onsdagen den kommer att bli effekten. 8 mars 1978 Vill man göra justeringar i skatteskalan liksom det har gjorts tidigare kan man naturligtvis uppnå något annorlunda effekter än med en direkt indexbunden skatteskala, men vi skall ha klart för oss att de blir ganska obetydliga. I de lägre inkomstskikten har man i majoritetsförslagen i skatteutredningarna räknat med att man under de närmast kommande åren skall kunna göra vissa justeringar i skatteskalorna. Men i beskattningen av de högre inkomsterna skulle inte ske någon lättnad i annan mån än att det, eftersom skatteskalorna är indexbundna, blir en oförändrad realinkomst, och man kan inte skärpa beskattningen av den.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

Herr talman! Det är väl ändå uppenbart, Alvar Andersson, att en indexreglering av skatteskalorna gynnar de högre inkomsttagarna framför de lägre. Därmed ändras ju progressiviteten i ogynnsam riktning. Ser man på de skalor som utarbetats i skatteutredningen — av dem kan man utläsa effekten för olika inkomstlägen — skall man strax finna att i kronor räknat ger indexregleringen större effekt för de högre inkomsttagarna, som ändå måste ha lättare att bära skattebördorna än de lägre. Det är detta de borgerliga söker trolla bort när de diskuterar effekterna av en indexreglering av skatten. Till saken hör också att om man därutöver låter de indirekta skatterna och de proportionella kommunala skatterna stiga, så får också detta den svåraste effekten för de lågavlönade, de i samhället som har den minsta bärkraften. I finansdebatten för en vecka sedan framförde vpk kritik mot att skattepolitiken inte behandlas i ett sammanhang. Här tycker jag att vi har ett typexempel på hur man behandlar en delfråga i stället för helheten. Men det kanske också är meningen för att man skall kunna framställa den här åtgärden som någonting positivt, när det i själva verket är en åtgärd som förstärker skatteorättvisorna.

| Herr talman! Det är uppenbarligen så att vi har skilda uppfattningar i denna fråga. Alvar Andersson pläderar för en indexreglering av statsskatuen. Vi socialdemokrater menar att det är riktigare att göra återkommande skatteomläggningar, där man kan ta hänsyn till den ekonomiska situationen. Dem 131 Inflationsskvdd av kan man ge en låginkomstprofil. Man kan alltså medvetet föra en politik som tar sikte på att lätta på beskattningen för de sämst ställda. Att detta tar sig uttryck i ett förhållandevis hårdare skattetryck på de högre inkomsttagarna är ganska naturligt. Det menar vi är en rättvis beskattning. Det är ett sätt att fördela skattebördorna efter bärkraft. Här skiljer vi oss alltså åt i uppfattning. | Erfarenheterna från åren 1973 till 1976 pekar entydigt på att en indexreglering hade varit ogynnsammare från inkomstfördelningssynpunkt. Den skulle alltså ha givit stora belopp till de högre inkomsttagarna. Däremot skulle låg och mellaninkomsttagarna ha fått väsentligt mindre i skattelättnad än de fått genom de återkommande skatteomläggningar som vi gjort under denna period.

Det har jag inte förnekat ett ögonblick, och det skulle inte falla mig in att göra det. Men ingen har heller yrkat på att vi skulle ha en oförändrad skatteskala år efter år. Den har ju förr justerats då och då, och det har även gjorts nu. Dessutom beslutar riksdagen varje år vilken procentsats som skall tas ut i statsskatt. Under de senaste åren har den varit 100, men förr var det där som man reglerade uttaget. Nils Berndtson säger att en indexreglerad skatteskala ger förmåner för de högre inkomsttagarna därför att i kronor räknat får de större skattelättnader.

Inte ens med en proportionell skatt lär man kunna komma dithän.

Tyvärr är det på det sättet att om vi skall få in de medel som behövs för att betala statens, kommunernas och landstingens utgifter skulle det förslå väldigt litet om vi bara inriktade oss på att ta ut det från de högsta inkomstskikten. För det första skulle vi då få ta ut 100 "a av inkomsten, och för det andra skulle dessa inkomstskikt snart försvinna och inte vara möjliga att använda som skatteobjekt år efter år. Inte skulle det gå särskilt länge att finansiera budgeten på det sättet. Vi kommer aldrig ifrån att det stora flertalet av svenska folket inte tillhör höginkomstlagarna. Det är kanske tragiskt, men sådan är verkligheten.
Herr talman! Det är ju ett framsteg att Alvar Andersson erkänner att höginkomsttagarna i kronor räknat får mer. Vad han däremot inte fullföljer i sitt resonemang men som ändå är väsentligt för hela frågan är från vilken 40 000 kr. blir lättnaden 737 kr. Det är därför jag anser att man inte kan bortse Inflationsskydd av från frågeställningen: Vem har lättast att bära skattebördan? Och omvänt: inkomstskatte Vem är det som behöver en lättnad? Det är ju framför allt låg och medelinkomsttagarna. De förlängningar av resonemanget som Alvar Andersson försökte göra på andra skattepolitiska områden blev väl ändå litet långsökta utflykter. Jag tror att det för de allra festa inkomsttagare i landet hade varit vettigare om man till statskassan hade tagit in det man nu avhänder sig genom indexregleringen och fört över de pengarna till kommunerna för att möjliggöra för dessa att hålla tillbaka skattehöjningarna. Det är ju ändå så att kommunalskatterna tar mer av inkomsten för de allra flesta inkomsttagare än vad den direkta statliga skatten gör. Det är där som åtgärder bör sättas in om man vill åstadkomma en omfördelning av skattebördan och en rättvisare beskattning. skalan den det ej vill röstar nej. Onykterhet vid trafik till sjöss

Herr talman! Bara en kort kommentar till lagutskottets enhälliga betänkande. Drunkningsolyckorna i samband med båtfärd har ökat kraftigt under senare år. Detta hänger delvis samman med att antalet båtar har ökat, och då särskilt småbåtar. Man har kunnat konstatera att många av dessa dödsolyckor har berott på alkoholförtäring. Nu när det blir alltmera trångt på sjön och trafiken där blir allt intensivare borde väl liknande trafikregler gälla på sjön som på land. En sådan åtgärd skulle säkerligen förstås av de flesta. Men nu har tyvärr många den uppfattningen att alkoholförtäring i samband med båttrafik inte är så farligt. När riksdagen behandlade denna fråga vid 1976/77 års riksmöte anförde man bl.a. att problemet, dvs. alkoholförtäring i samband med sjötrafik, måste ses mot bakgrund av det förhållandet att allmänheten inte kan antas ha full förståelse för faran i att använda alkohol till sjöss.

När man tittar på fritidsbåtsutredningens skäl för att avstå från att Komma med förslag i den här delen är det egentligen en ganska underlig argumentering man får sig till livs. Denna argumentering ligger till grund för lagutskottets ställningstagande. Man säger I den här utredningen att promillereglerna inte kan gälla på grund av att båtarna också används för övernattning. Konsekvensen av ett sådant resonemang borde då bli att bilar med husvagn också skulle vara befriade från promilleregler, för husvagnar används ju också för övernattning. Men som väl är, får man väl tillägga, drar inte lagutskottet den slutsatsen. Det är, herr talman, alltså ingen särskilt stark motivering som utskottet kommer med när man hänvisar till vad fritidsbåtsutredningen har sagt på denna punkt. Utskottet tar inte ställning till frågan om promillegräns, utan vill avvakta hur regeringen ställer sig till fritidsutredningens förslag om registrering av båtar m.m. Men vi motionärer är ändå angelägna att understryka utskottets ställningstagande beträffande behovet av information till båtägarna om de risker som sammanhänger med alkoholförtäring till sjöss. I avvaktan på det slutliga ställningstagandet bör därför en informationskampanj omedelbart komma till stånd. Utskottet erinrar ju också om vad man 1976 underströk, nämligen betydelsen av att en informationskampanj snarast kommer till stånd. Den fråga som finns kvar obesvarad när man har läst utskottsbetänkandet är: Varför dröjer det med denna informationskampanj som riksdagen är överens om behövs? Här är det bråttom — kommande båt säsong står snart för dörren. Herr talman! Jag har inget yrkande till förmån för motionen just nu, men ser det som angeläget att regering och berörda myndigheter tar fasta på utskottets rekommendation.

Herr talman! Lagutskottet ser mycket allvarligt på den ökade olycksfallsstatistiken som framförs i motionen beträffande onykterhet på sjön, men vi tror inte på att man skulle klara av dessa problem genom en skärpt lagstiftning. Vi är övertygade om att det i första hand handlar om en information i sjövett på olika nivåer. Det är ett enigt utskott som står bakom betänkandet som jag hänvisar till. Beträffande ekonomin är det väl känt, även för Elver Jonsson, att det ekonomiska läget är sådant att jag inte tror regeringen i dag är beredd att öka satsningen på sjövett, även om det skulle vara nödvändigt. På den punkten delar vi också Elver Jonssons uppfattning. Herr talman! Jag yrkar med detta bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Förhyrandet av bilplats är ibland ett villkor i hyresavtalet för bostadslägenhet. Många hyresgäster, Hyresgästernas riksförbund och vänsterpartiet kommunisterna anser att hyresgäst måste kunna befrias från tvånget att hyra bilplats, om man inte innehar eller stadigvarande brukar bil. Tvånget att hyra bilplats måste enligt vår mening anses som ett obilligt hyresvillkor, och jag har svårt att förstå dem som inte delar den uppfattningen. Nu är det tyvärr inte lika självklart för alla att man inte skall kunna tvinga hyresgäst att flytta från sin bostad om han inte vill betala för en bilplats som han varken kan eller vill använda. I den begränsade rättspraxis som finns har bilplatstvånget inte ansetts som oskäligt, som stridande mot god sed i hyresförhållande eller eljest vara obilligt. De prövningar som har skett visar att det behövs en ändring av lagstiftningen. | F.n. finns det vissa möjligheter för den enskilda hyresgästen att få sina hyresvillkor prövade, men för att få en chans att bli kvitt ett hyresvillkor som i det allmänna medvetandet betraktas som oskäligt måste han vända sig till hyresnämnd eller bostadsdomstol. Fortfarande finns emellertid ingen som helst garanti för att slippa en bestämmelse som det måste betraktas som en viktig och betydelsefull rättvisefråga att sätta ur kraft. Vi motionärer vänder oss alltså mot att hyresgäster som inte har bil men ändå tvingas att erlägga hyra för bilplats måste vända sig till någon myndighet för att över huvud taget kunna få et sådant villkor prövat. Ett framsteg kan noteras i årets utskottsbetänkande jämfört med då frågan tidigare har behandlats. Utskottet anför inte längre som skäl för att avstyrka motionen att det skulle vara svårt att i lagtext närmare precisera vilka förhållanden som skulle kunna leda till ändring eller jämkning av hyresvillkoren. Fortfarande anför emellertid utskottet att ett genomförande av hyresrättsutredningens förslag skulle kunna ge möjlighet till en lösning av problemet med kopplingsvillkor. Ja, det är möjligt att den möjligheten kan anses föreligga, men låt mig till detta säga att dels har vi ännu inte sett något regeringsförslag med anledning av utredningen, dels har utredningen inte speciellt behandlat det problem vi nu diskuterar eller lagt något förslag i detta avseende. Hänvisningen till hyresrättsutredningens delbetänkande och regeringens förslag till ny hyresförhandlingstag löser inte det problem som det nu handlar om. Här handlar det om att från riksdagens sida ge en klar mening till känna i en för tusentals hyresgäster mycket viktig och betydelsefull rättvisefråga. Det handlar om att ta bort en diskriminering av hyresgäster som inte har, inte vill ha eller inte kan skaffa sig bil. Man måste enligt vår mening i lagstiftningen ge uttryck för att villkor om förhyrande är obilligt mot hyresgäst som inte har tillgång till bil. Det finns, herr talman, många människor i vårt land som av ekonomiska skäl, hälsoskäl eller andra orsaker inte har möjlighet att skaffa bil, och det finns många som av miljöskäl eller andra orsaker inte vill göra det. Erfarenheterna visar tyvärr att dessa människor ändå kan tvingas att betala för en bilplats som de varken kan eller vill använda celler också tvingas att flytta från sin bostad. Alldeles bortsett från vilka resultat ett regeringsförslag om ny förhandlingslag kan komma att få borde riksdagen nu kunna göra ett uttalande och begära förslag om sådana ändringar som vi föreslår i vår motion. Man måste också i detta sammanhang beakta att kopplingsvillkor av det slag som vi nu behandlar innebär ett kännbart påslag på många hyresgästers bostadskostnader. Med hänsyn till den pågående hyresutplundringen och de mycket höga hyror som i dag råder måste det vara angeläget att varje åtgärd som kan minska boendekostnaderna för vanliga hyresgäster genomförs. Ett ställningstagande och ett beslut i enlighet med motionsförslaget skulle sålunda betyda lägre boendekostnader för många hyresgäster som nu tvingas att betala för en nyttighet som de inte kan eller vill använda.

Frågan är inte ny för utskottet utan har tidigare varit föremål för riksdagens behandling. Man kan undra i hur stor utsträckning det förekommer en sådan koppling mellan bostad och bilplats som redovisas i motionen. Efter en liten undersökning på olika platser, och då framför allt i västra delarna av landet, blir slutsatsen att i regel är det så, att bostadsföretagen har parkeringsplatser där de som bor i området får parkera utan kostnad. Även andra som kommer till området har rätt att parkera där. Egna parkeringsplatser för dem som bor i området anordnas inte, om man inte så önskar. Den som har önskemål om egen parkeringsplats eller garageplats, ifall garage finns på området, kan mot en avgift få hyra sådan plats. Dessa garage eller parkeringsplatser har inte någon koppling till bostaden och den hyra man betalar för denna. Det stora problemet när det gäller parkeringsplatser framför allt i äldre bostadsområden är I dag att parkeringsplatserna inte räcker för alla dem som har bil och önskar cgen parkeringsplats. Ärenden av det slag som det redogörs för i motionen har prövats och kan prövas i hyresnämnd, i bostadsdomstol och i allmän domstol. Det kan för dagen inte pekas på att man kommit fram till någon praxis i dessa instanser vad det gäller bedömningen av kopplingsvillkor. Det finns fall i vilka prövning av kopplingsvillkoren har ägt rum. Man kan där finna att de som har att pröva dessa frågor om kopplingsvillkor kan komma till samma slutsats, nämligen att koppling mellan bostad och garageplats inte var — som det uttrycks — obillig, trots att hyresgästen saknade bil. Andra ärenden kan visa all dessa instanser har olika uppfattningar om vad som är obilligt. Utskottet har, liksom tidigare, inte biträtt motionen. Som framgår av redogörelsen i betänkandet uttalade utskottet vid föregående års behandling av ärendet att problemet med kopplingsvillkoret i första hand borde lösas genom förhandlingar mellan parterna på hyresmarknaden. Detta är fortfa rande ett av argumenten för att inte biträda motionen. Vidare har hyresrättsutredningen i ett delbetänkande under 1976 kommit med förslag till en lagfäst förhandlingsrätt på hyresmarknaden. Syftet med delbetänkandet är att förstärka hyresgästernas ställning i förhandlingar samt skapa vidgade möjligheter att föra frågor vidare till hyresnämnd. Betänkandet, som benämns Hyresrätt I, har remissbehandlats. Inom justiticdepartementet håller man nu på med en lagrådsremiss med utgångspunkt i betänkandet och remissvaren. Enligt vad utskottet inhämtat kommer regeringen att under våren 1978 framlägga en proposition för riksdagen med förslag till ny hyresförhandlingslag med hyresrättskommitténs delbetänkande som grund. De frågor som tagits upp i motionen kan komma att beröras i propositionen. Utskottet vill inte föregripa regeringens ställningstagande utan hemställer att motionen avstyrks.
Herr talman! Det var intressant att höra Owe Andréasson som talesman för utskottet säga att det på olika platser gjorts undersökningar, som då skulle visa att det inte är något större problem. Kanske hade det varit värdefullt om det i utskottsbetänkandet redovisats en sådan undersökning och om det också getts möjlighet för motionärerna att ta del av materialet. I motsats till Owe Andréasson har jag under rätt många år arbetat praktiskt med de här frågorna. Fortfarande följer jag utvecklingen på bl.a. det här området. Tvärtemot Owe Andréasson vill jag hävda att det här är ett mycket stort problem för väldigt många hyresgäster. Det finns alltså, enligt min uppfattning, all anledning för riksdagen att göra ett uttalande om att det måste betraktas som obilligt att tvinga folk att hyra bilplats på det sätt som nu kan ske. Om man inte kan betala bilplats kan man alltså tvingas att flytta från bostaden. Jag delar således inte Owe Andréassons eller utskottets uppfattning att det stora problemet skulle vara att parkeringsplatserna inte räcker till. Min erfarenhet säger mig någonting helt annat. Owe Andréasson sade vidare, och det står också i betänkandet, att det skett vissa prövningar men att det inte går att tala om praxis på området. Inledningsvis försökte jag säga detsamma när jag använde uttrycket ”en mycket begränsad praxis”.

Kraven på att slippa ett sådant här villkor har alltså inte bifallits. Anledningen till att vi återkommit med en motion i år är just detta och de erfarenheter som hyresgäströrelsen som sådan har då det gäller möjligheten att genom förhandlingar med de privata fastighetsägarna komma till rätta med problemet. Motionen är alltså fortfarande aktuell, eftersom det här är ett så stort problem för många människor. Jag skulle önska att utskottets ledamöter fick tillfälle att på samma sätt som jag få ta emot brev från och besök av bl.a. en hel del pensionärer, som påtvingats den här klausulen för att de skall få bo i det område där de gärna vill bo. Att vissa av dessa pensionärer får kostnaden betald genom bostadstillägg förändrar inte själva sakförhållandet, den grundläggande orättvisan med en sådan här bestämmelse. De frågor som tagits upp kan, säger Owe Andréasson — och jag skall sluta med det — komma att behandlas i den proposition angående ny förhandlingslag som regeringen skall lägga fram. Ja, men det säger ju inte att de kommer att behandlas konkret, och jag vill upprepa vad jag sade inledningsvis, nämligen att det inte finns någonting i hyresrättsutredningens betänkande som tyder på att man kommer att konkret ta upp ett sådant här förslag. Det finns heller ingenting i regeringens lagrådsremiss beträffande ny hyresförhandlingslag som tyder på att man tänker ta upp detta problem. Jag tycker att det är litet underligt att så många av riksdagens ledamöter när denna fråga tidigare har behandlats varit med om att avslå det aktuella motionskravet. Jag vet att vårt förslag är väl underbyggt i hyresgäströrelsen, och en del arbetarkommuner har uttalat sig i samma riktning. I folkrörelserna över huvud taget och inom vad man kallar den allmänna opinionen har man reagerat mycket starkt mot det som betraktas som en stor orättvisa mot hyresgästerna.
Herr talman! Jag är väl medveten om att Tore Claeson arbetar praktiskt med sådana här frågor och känner till dem. Men vad jag sade i mitt inlägg var att jag hade gjort en undersökning i de västra delarna av Sverige, där jag är bosatt, och då kommit fram till resultatet att det inte förekom kopplingsavtal i någon större omfattning där. Det var därför jag drog den slutsats som jag redovisade i mitt anförande. Det är riktigt att vi inte vet vad som kommer att stå I regeringens aviserade proposition, men det finns ju möjlighet för Tore Claeson och hans partivänner att än en gång motionera i denna fråga, om de inte skulle vara till freds med det som föreslås i propositionen.
Herr talman! Självfallet kommer vi från vpk att återkomma i denna fråga. men att motionera är ju inget självändamål. Det vore bättre om riksdagen nu uttalade sig på sätt som vi har föreslagit och hemställde hos regeringen om ett lagförslag för att täppa till luckan i lagen, så att vi kan avskaffa den nuvarande orättvisan. 140 den det ej vill röstar nej.

Herr talman! Socialutskottet föreslår i betänkande nr 23 delvis nya regler för verksamheten med de statliga bosättningslånen. Men vi är inte eniga, och följdriktigt har de socialdemokratiska ledamöterna reserverat sig till förmån för förslaget i den av socialdemokraterna lagda motionen. När man läser tidigare betänkanden ser man att det i mångt och mycket finns en enighet.

Nu vill man från borgerligt håll riva upp reformen och försämra både lånemöjligheterna och villkoren. Med oförändrat genomsnittsbelopp och drygt 8 000 lån, som det föreslagna anslagsbeloppet medger, hamnar vi på en nivå som närmar sig läget före reformens genomförande. Men en sak vill man höja — räntan — och det kraftigt, från 8 1/4 ?., statens normalränta, till ca 12 "5. Här slår den borgerliga majoriteten hårt mot den unga generationen. Jag tror inte alt utskottsmajoriteten riktigt satt sig in i hur situationen kommer att utveckla sig när de unpa vill sätta bo och utrusta bostaden på ett bra sätt men inte har ekonomiska möjligheter titl det. Möjligen kan de ursäktas, för det är säkert några år sedan utskottsmajoritetens ledamöter befann sig i.den här situationen, och de ekonomiska bekymren bleknar. De ungdomar som i dag har svårt att få arbete, de som bäst behöver stöd, får genom den borgerliga regeringens förslag vänta länge eller blir kanske helt utan lån. Även de handikappade drabbas. ”De vidgade lånemöjligheterna har medfört att utlåningen från fonden ökat på ett oförutsett sätt.” Är inte det ett bevis på att bosättningslånen funnit den form som passar de sämst ställda grupperna i samhället, de som verkligen behöver nämnda lån? Man säger vidare i propositionen att bosättningslånen framför allt skall ”ge hjälp med bosättningen åt unga människor med begränsade inkomster och därmed begränsade kreditmöjligheter på den öppna marknaden”. med dessa hänsynstaganden föreslår man sedan en höjning av räntan, som jag tidigare sagt, från 8 1/4 2. till 12 ";. Regeringen visar förmynderskap genom att inte gå med på riksbanksfullmäktiges framställning att sänka kravet från sex till tre månaders gemensam kyrkobokföring. Tre månaders sammanboende med samma adress måste vara tillräcklig tid för att berättiga till bosättningslån. En fråga, inte oviktig i detta sammanhang, är att vi i dag har en sjunkande födelsestatistik. Det läggs ett ansvar på oss att analysera och överväga konsekvenserna av den utveckling som nu kan skönjas på befolkningsområdet. Är vi beredda att acceptera konsekvenserna av den nuvarande situationen på befolkningsområdet, eller vill vi styra utvecklingen hän mot en annan framtid? För att hjälpa ungdomarna till familjebildning måste samhället alltså på bred front förbättra ungdomens situation. Det är samhällets skyldighet att hjälpa den som vill sätta bo och ge sina barn ett hem med god standard. Utskottsmajoriteten undergräver med sitt förslag denna rättighet, och även på detta område drabbar regeringens politik de sämst ställda grupperna i samhället. Med hänvisning till vad jag här sagt ber jag, herr talman, att få yrka bifall till den med anledning av betänkandet framlagda reservationen.